Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Den avser inte någon anmärkning mot det instrument som inrikesministern nu har för att förhindra oprioriterad byggnation, <umbärlig byggnation, utan bara möjligheterna att utveckla det vidare. Jag ber, herr talman, att få anföra några torra fakta om villabebyggelse i Storstockholm av i dag. I en liten tidning som heter Storstaden kan man läsa följande: »Det finns gott om bostäder i Storstockholm, fixa och färdiga att flytta in i i morgon dag, och det verkar t.o.m. vara svårt att finna hugade bostadssökande!» Jag fortsätter att referera ur tidningen: I södra Älvsjö har Carl A. Lilliesköld AB byggt 63 exakt lika kedjehus med 145 kvm bostadsyta. Kostnaderna är 285000 till 325000 kronor. I Stureby byggs villor som kostar 325 000 kronor. I Boo byggs det ett antal villor, som kostar 215 000 kronor för 125 kvm bostadsyta. I Vällingby bygger man också hus — 395 000 kronor kostar de. I Saltsjö-Duvnäs finns det hus som kostar 345 000 kronor och uppåt med en kontantinsats på 80 000 kronor, 0. S. Vv. Jag frågar mig nu, herr inrikesminister, om man inte skulle kunna stoppa denna form av bostadsproduktion. Den skapar en negativ inställning bland bo stadssökande och människor i allmänhet, och den förorsakar irritation inte minst bland alla bostadssökande i Stockholm. Men sådana här exempel kan också tas från både göteborgsoch malmöområdet. Det är således min förhoppning att regeringen, och främst inrikesministern skall använda det fina instrument som finns för att förhindra lyxbebyggelse av det nu nämnda slaget.

Herr talman! Herr Holmberg i Luleå har frågat mig om jag anser det stå i överensstämmelse med riksdagens intentioner att betydande belopp av lokaliseringsmedlen används till bidrag och lån åt storföretag som redan är etablerade inom stödområdena. Enligt riksdagens beslut kan lokaliseringsstöd utgå även till redan etablerade företag vid tilleller ombyggnad av lokal, maskinanskaffning m.m. Någon begränsning i möjligheterna att erhålla lokaliseringsstöd med hänsyn till företagets storlek har inte föreskrivits. Som framhölls i lokaliseringspropositionen år 1964 skall vid prövningen av om ett visst företag skall få lokaliseringsstöd främst beaktas, förutom om företaget är ur företagsekonomisk synpunkt bärkraftigt, om det kommer att bereda anställning åt ett större eller mindre antal arbetstagare.

Herr talman! Jag tror att det hade varit bra om herr Holmberg i stället för en enkel fråga hade framställt en interpellation. Detta spörsmål är utomordentligt intressant, och vi hade behövt litet tid för att klara ut det. Jag tycker att det är synd att herr Holmberg skall bära på så många villfarelser — vi skulle nog kunna rätta till en del av dem. Jag tror också att det hade varit bra om herr Holmberg hade preciserat frågan eller förhört sig i departementet, om något beslut av den art herr Holmberg talar om har fattats i departementet. Det föreligger inte något sådant beslut. Det måste vara någonting annat som herr Holmberg diskuterar, och då är det önskvärt att detta preciseras. Sedan skall jag gärna diskutera principerna för lokaliseringspolitiken. Jag är överens med herr Holmberg på en punkt: det gäller att få så mycket ny industri som möjligt till Norrland. Lokaliseringsmedlen har använts i syfte att få ett breddat underlag — nära 50 procent av de lokaliserade företagen tillhör metallbranschen. Jag tror att detta är något av det viktigaste. Men detta problem skulle som sagt med fördel kunna behandlas i en mera vidlyftig debatt. Kom gärna igen med en interpellation, herr Holmberg, så skall vi diskutera problemet närmare.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat mig, om jag vill lämna information om effekten av regeringens åtgärder för att stoppa vad han kallar rivningsraseriet. Herr Jansson har frågat om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att kommuner, som underlåtit att följa regeringens direktiv om temporärt rivningsstopp för hus som alltjämt är tjänliga för bostadsändamål, skall efterkomma regeringens anmodan. Jag hemställer, herr talman, att få besvara de två frågorna i ett sammanhang. Sedan den 2 juni i år fordras igångsättningstillstånd för rivning av flerfamiljshus i städer med över 30 000 invånare. Tillstånd meddelas av länsarbetsnämnderna, som är statliga organ. Enligt de direktiv som gäller för tillståndsprövningen bör rivning tillåtas i två fall. Det ena avser hus som inte längre är tjänliga för sitt ändamål utan är saneringsmogna. Om ett hus exempelvis är utdömt av hälsovårdsnämn den och av den anledningen står tomt, kan det vara uppenbart oekonomiskt att sätta det i stånd. Det andra fallet avser rivning som är nödvändig för att en stadsplan skall kunna genomföras. Självfallet avses här endast stadsplaneändringar av större betydelse. För att länsarbetsnämnderna skall få sakkunnigt biträde med prövning av saneringsmognad och stadsplaneskäl har de anbefallts att inhämta yttrande från kommunens byggnadsnämnd. Bortsett härifrån har kommunerna ingen myndighetsfunktion i detta sammanhang. I storstockholmsområdet har hittills till länsarbetsnämnden kommit in 38 ansökningar om tillstånd att riva flerfamiljshus. Alla har remitterats till byggnadsnämnden som, enligt senast tillgängliga uppgifter, besvarat 15. Byggnadsnämnden har tillstyrkt alla de 15 ansökningarna, 11 på grund av saneringsmognad och 4 av stadsplaneskäl. Av de 15 ansökningarna har länsarbetsnämnden avgjort 9 vilka alla bifallits. Länsarbetsnämnden för Stockholms stad och län anser, i likhet med byggarbetsnämnden, att ansökningar bör bifallas i de fall där fastigheterna uppenbarligen är saneringsmogna eller där rivningen är motiverad av stadsplaneskäl och saneringen av området och evakueringen av husen har planerats och påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. I fråga om landet i övrigt har jag inhämtat uppgifter om städerna Uppsala, Linköping, Norrköping, Malmö, Lund, Hälsingborg, Göteborg, Uddevalla och Västerås. Från de berörda länsarbetsnämnderna har framhållits, att kravet på igångsättningstillstånd haft en återhållande effekt och att man fått kontroll över rivningarna. Under hela år 1965 revs i de nämnda städerna flerfamiljshus med sammanlagt 3 266 lägenheter. Under en tid av fem månader av året motsvarar detta i genomsnitt 1 362 lägenheter. Under fem månadersperioden juni—oktober i år har i dessa städer rivits hus med sammanlagt 600 lägenheter. I de nämnda städerna har under femmånadersperioden förekommit 20 ansökningar om rivning. Alla har bifallits efter tillstyrkande av byggnadsnämnden. De 600 lägenheterna fördelar sig således på 20 ärenden. 424 av lägenheterna har funnits i saneringsmogna hus och återstoden, 176 lägenheter, i hus som rivits av stadsplaneskäl. Av dem hänför sig 171 till byggandet av Tingstadstunneln i Göteborg. Av vad jag nu har anfört framgår att åtgärderna mot rivning av användbara bostadshus har haft en viss effekt. Vad som i det här hänseendet förekommit i Stockholm ger oss dock anledning att ytterliga undersöka förhållandena och nogsamt följa utvecklingen. Det är sålunda ännu för tidigt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga.
Herr talman! Inrikesministerns svar är ägnat att inge viss förvåning på ett par punkter. Jag har givetvis ingenting att erinra mot redogörelsen för vad som avsågs med lagen när den antogs. Däremot blev jag litet förvånad då inrikesministern konstaterade att länsarbetsnämnden för Stockholms stad och län i likhet med byggarbetsnämnden anser att det bör finnas två grunder för att tillstånd till rivning skall ges. Detta är självklart, ty det är vad som står i lagen, och det behöver kanske inte särskilt erinras om att de båda nämnda instanserna anser att lagen bör tillämpas för Stockholm. Vad landet i övrigt beträffar finns det enligt min mening inte anledning till diskussion om vad som anförts i svaret. Men när det alltså gäller Stockholm vill jag gärna instämma i statsrådets uttalande i slutet av svaret, att vad som i detta hänseende förekommit i Stockholm ger anledning att ytterligare undersöka förhållandena. Detta är just min uppfattning, och det är också orsaken till att jag ställde frågan. Jag anser att den lag, som trädde i kraft i somras och som skulle leda till rivningsstopp, har blivit helt verkningslös i Stockholm — den har inte alls följts och därför blivit en chimär. Det är alltjämt betydligt mera lönsamt att riva en fastighet, som är av den standard att den skulle kunna bebos, och bygga nytt i stället för att reparera fastigheten och få mindre hyra. Detta är en av avigsidorna med hyresregleringen. Många trodde emellertid att lagen skulle ge effekt, så att det skulle bli en ändring av förhållandena. Det som vidare förvånar mig är sista meningen i svaret, som lyder: »Det är sålunda ännu för tidigt att avgöra om åtgärderna är tillräckliga.» Jag vill ställa följdfrågan: Vid vilken procent av bifallna ansökningar är det tid att bedöma åtgärderna som otillräckliga? Mer än 100 procent av ansökningarna kan ju inte bifallas, och det är vad som sker nu.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för det informativa svaret, även om jag samtidigt måste säga att det vad min fråga beträffar är mycket avvaktande och följaktligen mycket vagt. Det är inte ett besked i själva sakfrågan — det är bara ett uttalande att man skall undersöka förhållandena ytterligare och noga följa utvecklingen. Särskilt i stockholmsområdet har ju rivningarna minskat det tillskott som vi skulle ha fått genom nybyggandet. Nettotillskottet blev inte vad vi räknade med. Vi har använt en del av den arbetskraft, som behövts för att bygga nya bostäder, för rivning av äldre bostäder. Motiveringen har varit, att husen var saneringsmogna. Jag vill på den punkten göra en invändning, som gjorts också av många hyresgäster som bott i dessa hus och som även gjorts av hyresgäströrelsen. Det finns en tendens i Stockholm att riva fel hus, något som jag tror att också inrikesministern väl har uppmärksammat. Jag skall inte anföra några av de rivna husen som exempel, eftersom jag avser att ålägga mig den disciplin som bör iakttagas vid diskussion kring enkla frågor. Jag utvidgar alltså inte min fråga till att gälla om det varit möjligt att ingripa tidigare, och jag skall inte heller påpeka det felaktiga 1 att tillstånd till rivning givits i de aktuella fallen. Däremot vill jag ställa en annan fråga. Det har framkommit, att man i Malmö låter bostadsförmedlingen yttra sig i rivningsärenden. Detta lär ha haft en välgörande effekt, och jag vill fråga om det inte vore skäl i att utsträcka denna princip till övriga bristregioner.
Herr talman! De två frågeställarna har mycket bråttom. Eftersom det nya systemet har prövats i fem månader — från den 2 juni och fram till nu — vill frågeställarna ha besked om hur det utvecklat sig. Det är rimligt. Men frågeställarna menar också, att vi bör gå längre — de tycks redan vara färdiga med sitt omdöme. Herr Larsson i Borrby har också undervisat oss om att det som i interpellationssvaret står om hur länsarbetsnämnden i Stockholm tillämpar bestämmelserna helt enkelt är ett återgivande av vad som står i lagen och alltså inte är någon nyhet. Men om herr Larsson i Borrby nu läst detta avsnitt, hade han väl kunnat kosta på sig att läsa också de följande raderna, som är avgörande för det ställningstagande som länsarbetsnämnden har gjort. Det heter, att »evakueringen av husen har planerats och påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft». Om herr Larsson hade ägnat så mycket tid åt genomgången av svaret, att han även läst detta uttalande, så tycker jag att han hade kunnat förstå det besked som givits och det ställningstagande som länsarbetsnämnden gjort. Det är ju detta som gör att vi inte kan säga att någon myndighet handlat fel men att vi har anledning att något närmare kontrollera vad det är som i verkligheten har förevarit. Jag vill tillägga att bestämmelsernas återhållande effekt ändå framgår av att vi i städerna — bortsett från Stockholm — kan notera en minskning av rivningarna med 50 procent. Det är just den återhållande effekten som vi ville få fram. Står sig denna tendens kommer jag att känna ganska stor tillfredsställelse över den anordning som vi beslutat om. Visar det sig däremot att vi inte når de önskade resultaten är det möjligt att vi får vidtaga längre gående åtgärder. Uppslaget från Malmö att låta också bostadsförmedlingen göra en prövning är intressant, och vi skall studera om det kan ha en gynnsam effekt.

Herr talman! Jag skall försöka efterkomma inrikesministerns tillrättavisning när det gäller att studera svaret. Tiden för läsning av svaret har emellertid inte varit så lång, och jag erkänner gärna att jag inte tagit den av inrikesministern nämnda meningen under övervägande. Om jag nu andra gången jag hör den läsas upp tar den under övervägande, vill jag ändå i all enkelhet konstatera att man, om man gör en reparation av fastigheten, kanske måste evakuera hyresgästerna i alla fall. Om inte rivningen satts i gång skulle man väl ändå kunnat ta litet hänsyn till den nya lag som trätt i kraft, även om evakueringen är påbörjad. Även om inrikesministern tycker att vi är litet tidigt ute, tar jag mig friheten att hoppas att det intresse han har uttalat för att följa och bevaka denna fråga skall få den effekt som vi önskar och som jag gissar att också inrikesministern är införstådd med. Härmed vill jag säga tack för svaret.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat, om jag avser att publicera remissvaren på 1960 års jordbruksutredning in extenso. Mitt svar är ja.

Herr talman! Till chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, ber jag att få uttala mitt tack för svaret på frågan. Det är med tillfredsställelse jag hör att statsrådet har för avsikt att publicera remissvaren i deras helhet. Därigenom får allmänheten möjlighet att ta del av vad som sägs i remissyttrandena. Jag anser detta vara oerhört värdefullt för att vidga debatten kring denna fråga, som har så stor betydelse. Jag ber än en gång få uttala mitt tack för svaret.

Herr talman! Herr Petersson har begärt besked om när utredningen i fråga om avgiftsfri fiskerätt för jordbrukare i Norrbottens läns lappmarker beräknas avge sitt betänkande, Såsom framgår av riksdagsberättelsen år 1966 beräknas utredningsarbetet pågå under hela detta år. Jag har inhämtat att relativt omfattande undersökningar återstår och att utredningen kan beräknas vara avslutad tidigast om ett år.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

Jag tror inte att denna fråga är så oerhört stor. Alla jordbrukare i Sveriges land utom de som bor i Norrbottens läns lappmarker har vattenoch fiskerätt. Jag vill verkligen uttrycka den förhoppningen, att jordbruksministern gör vad han kan för att detta förslag skall komma fram så snart ske kan.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat när regeringen avser att tillsätta den av riksdagen i mars i år begärda utredningen rörande användningen av engångsförpackningar och den därav föranledda nedskräpningen i naturen. Som svar vill jag meddela att frågan, som spänner Över ett stort ämnesområde, är under beredning i berörda departement.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Det har runnit mycket vatten under Stockholms broar under de åtta månaderna sedan riksdagen tog beslutet om att tillsätta en utredning, och många engångsförpackningar har under samma tid kastats utefter de svenska vägarna. Jag förstår att detta är en stor fråga som spänner Över ett mycket vitt ämnesområde. När riksdagen debatterade denna fråga i våras närde jag emellertid förhoppningen om att man skulle få till stånd snabba åtgärder för att komma till rätta med denna form av nedskräpning i naturen. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att utredningen så snabbt som möjligt kommer till stånd, så att vi kan ta itu med denna nedskräpning som inte minst för kommunerna utgör ett verkligt stort problem. Jag var under våren med om en upprensning utefter en av riksvägarna från Örebro. På en sträcka av 8 kilometer lyckades vi plocka ihop 2 000 flaskor, varav 95 procent var engångsglas. Då detta som sagt är en besvärlig fråga inte bara för berörda kommuner utan även för markägarna, är det angeläget att snarast få klargjort hur vi skall kunna bemästra problemet.

Herr talman! Herr Lindqvist har frågat om jag anser att sambandet mellan vissa veterinärers deltagande i SACO konflikten å ena sidan och verksamheten vid slakterierna å den andra är sådant, att de för konsumenterna kännbara livsmedelshöjningarna är motiverade. I anledning av herr Lindqvists fråga anser jag mig böra redogöra för de ändringar i den svenska partiprisnivån på kött och fläsk som företagits under den senaste tiden. Dessa partipriser, som i viss mån är normerande för såväl konsumentpriserna som avräkningspriserna till jordbrukarna, får enligt gällande jordbruksreglering fritt röra sig mellan en övre och en nedre prisgräns. Som mätare på partiprisnivån används Sveriges slakteriförbunds partiförsäljningspris. I fråga om varugruppen nötoch hästkött har försäljningspriset, som till följd av överskott på nötkött i år legat relativt nära den nedre prisgränsen, sakta sjunkit alltsedan mitten av september. Måndagen den 24 oktober, som var den första dagen av de tre dagar som kontrollslakterierna berördes av arbetskonflikten, höjdes emellertid försäljningspriset med i medeltal 25 öre per kg. Från tisdag innevarande vecka har priset sänkts med 16 öre per kg. Partipriset på fläsk, som ligger nära den övre prisgränsen, har långsamt stigit under hösten. Samma dag som köttpriset höjdes steg partipriset på fläsk med 5 öre per kg. Från måndag innevarande vecka sattes dock priset ner med 6 öre per kg. Eftersom partipriserna på kött och fläsk oaktat angivna temporära prishöjningar fortfarande låg inom prisgränserna, förelåg enligt bestämmelserna för jordbruksregleringen ej anledning till ingripande. Jag vill härjämte meddela, att enligt vad jag inhämtat från veterinärstyrelsen tillförseln av slaktdjur till de tio största slakterier, som berördes av konflikten, var betydligt större under den vecka som föregick konflikten än under motsvarande vecka i fjol. Sålunda var tillförseln av storboskap ungefär 30 procent högre än i fjol. Några försörjningssvårigheter synes konflikten inte ha vållat. Enligt vad jag erfarit undersöks orsakerna till de av herr Lindkvist åsyftade prishöjningarna för närvarande av näringsfrihetsombudsmannen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Den är en reaktion på den för konsumenterna kännbara och svårförklarliga prishöjningen på vissa köttvaror i samband med veterinärernas tredagarsstrejk. Denna oväntade Pprishöjning utlöste både indignation och bitterhet, och det talades t.o.m. om köpstrejk mot dessa produkter. Många dagstidningar har instämt i kritiken, och köttbranschens riksförbund har i mycket ogillande ordalag uttalat att Slakteriförbundet missbrukat sin ställning som prisreglerande part samt att ifrågavarande prissättning i fortsättningen bör handhas av ett neutralt organ, gärna förlagt till jordbruksnämnden. Jordbruksministerns svar är ett understrykande av att det kan finnas fog för misstanken att Slakteriförbundet har agerat helt i onödan. Av de hittills kända förklaringarna fäster man sig vid att Slakteriförbundet tydligen inte gärna velat sälja av fryslagren utan har täckt en förment brist på kött genom import från Danmark. Detta skulle vara orsaken till prishöjningen. Hur mycket har man importerat och till vilka priser? I den väsentliga frågan står konsumenterna utan vägledning. Folk kan ju lätt få den uppfattningen, att kött exempelvis i Danmark för all framtid är dyrare än samma vara här i landet. Jag vill följa upp denna fråga med ett citat ur Västerbotten-Kuriren av den 27 oktober där man med hänvisning till uttalande av Slakteriförbundets direktör, Gunnar Lund, bl.a. skriver: »Denna av strejken framtvingade prishöjning får väl betraktas som ett övergående obehag. Men saken bör observeras av alla, som låtit sig förvillas av den socialdemokratiska valförkunnelsen, att vi kan få billigare mat genom att köpa danska livsmedel till danska priser. Teoretiskt ser det så bra ut. Men marknaden fungerar inte så. Om vi blir beroende av att få köpa utifrån — som nu under strejken — så stiger priserna. Och vi får betala vad det kostar.» Jag vet inte vilka källor denna tidning öser ur, men nog verkar de en smula underliga, och jag skulle sätta stort värde på om statsrådet Holmpvist kunde reda ut några av dessa begrepp.

Herr talman! Jag har, liksom herr Lindkvist, observerat att kommentarerna till dessa förändringar i köttpriserna har varit en smula märkliga och vittnat om att varken svenska folket eller de som skriver i tidningarna alltid är insatta i de verkliga förhållandena. I anslutning till remissdebatten hade jag anledning att i denna kammare framhålla att det danska priset på kött ligger något över 3 kronor. Vi har emellertid en införselavgift som är nästan lika stor. Det betyder att när det danska köttet importeras till Sverige kommer man upp till en prisnivå som kan ligga 20 till 25 öre över den som Slakteriförbundet tillämpat. Sedan gammalt brukar man nämligen utnyttja gränsskyddet så att man går kanske 10 å 20 öre under vad den danska noteringen plus gränsskyddet utgör. På det sättet har man garderat sig mot att det inte kommer in något kött, därför att det är egentligen ingen som kan importera under sådana förhållanden, och då köper folk självfallet svensk vara. Importen i anslutning till konflikten var egentligen mycket obetydlig. Det rörde sig om 150 ton som kom in under slaktveckan — 150 ton mer än som kommit tidigare. Det har tidigare varit en obetydlig import på 10 å 15 ton. Det bör observeras att den genomsnittliga veckokonsumtionen här i landet utgör 1400 ton rent kött och ungefär 1000 ton som ingår i charkuterier. Importen är alltså endast en obetydlighet. För rent importerat kött blev priset, om man räknar in införselavgiften, 20—25 öre dyrare än den svenska varan. Men man höjde priserna över hela linjen. Jag skall inte försöka räkna ut vad det betydde men jag antar att Slakteriförbundet på detta sätt kunde tillgodogöra sig ganska betydande belopp. Jag har också observerat att bl.a. köttbranschens riksförbund gett till känna sitt missnöje över att man inte i tid informerats om detta. Vi har fått en skrivelse till departementet, i vilken man framhållit det något oriktiga i att ett företag som Slakteriförbundet, som praktiskt taget har monopolsställning, inte på lördagen kunde ge besked om att det på måndagen skulle bli prishöjningar av detta slag, vilket vållade bekymmer för den enskilda kötthandeln. Ja, herr Lindkvist, med detta tror jag att jag har besvarat den ställda frågan.
Herr talman!

Någon särskild utredning om att det rör sig om olycksfall i arbete behövs inte. Sjukpenningen utgår som vid varje annan sjukdom efter anmälan till den allmänna försäkringskassan. Som bekant kommer fr.o.m. år 1967 karenstiden att i princip vara avskaffad, och sjukpenningbeloppen höjs väsentligt. Efter de första 90 dagarna övertas ersättningsansvaret av yrkesskadeförsäkringsinrättningen, d.v.s. riksförsäkringsverket eller något av de ömsesidiga försäkringsbolag som finns för ändamålet. Detta innebär dock inte att den allmänna försäkringskassan drar in sjukpenningen. När utredningen huruvida en yrkesskada föreligger är klar, övertar yrkesskadeförsäkringsinrättningen betalningen. Vid bestående förlust av arbetsförmågan kan livränta utgå från yrkesskadeförsäkringen. Om nedsättningen av arbetsförmågan har sådan omfattning, att rätt till förtidspension i form av folkpension och tilläggspension föreligger, utgår även dessa förmåner, som samordnas med <yrkesskadelivräntan på visst sätt. Socialförsäkringsreglerna ger alltså en yrkesskadad liksom varje sjuk person rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst utan dröjsmål. Detta gäller oavsett om någon varit vållande till skadan eller inte. säkringen kan den som skadats genom olycksfall i arbete ha rätt till ersättning av någon som enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler är ersättningsskyldig, t.ex. arbetsgivaren. Den ersättningsskyldige kan ha skyddat sig mot de ekonomiska följderna av sin ansvarighet genom att teckna en ansvarighetsförsäkring i ett privat försäkringsbolag. Ersättning för sveda och värk utgår inte från socialförsäkringen, men rätt till sådan ersättning kan i vissa fall föreligga enligt de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna. Frågan huruvida någon är ansvarig för ett olycksfall kräver givetvis utredning, som i vissa fall kan vara komplicerad och tidskrävande. Socialförsäkringens organ har inte med dessa frågor att göra. Tvister om skadeståndsskyldighet avgörs av de allmänna domstolarna. Jag vill än en gång framhålla att socialförsäkringen ger betydande ersättning för mistad arbetsförtjänst vid olycksfall i arbete utan att någon utredning i fråga om eventuell skuld till olyckan behöver avvaktas.

Herr talman! Herr Gustafsson i Borås har frågat mig, om jag anser det vara lämpligt att televisionen förmedlar en sådan bild av en religiös rörelses insamlingsverksamhet som nyligen skett. Vidare har herr Johansson Skärstad frågat mig, om jag anser att en dramatisering i televisionen av enskilda intrikata fall är en lämplig metod att aktualisera och lösa mänskliga integritetsproblem. Till svar på båda frågorna vill jag hänvisa till att Kungl. Maj:t utsett ett särskilt organ, den s.k. radionämnden, med uppgift att pröva i vad mån Sveriges Radio handhar programverksamheten i överensstämmelse med de riktlinjer, som anges i den mellan staten och Sveriges Radio år 1959 träffade överenskommelsen angående rundradions programverksamhet. Den som anser, att Sveriges Radio i något program inte följt angivna riktlinjer, kan göra anmälan därom till radionämnden.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret som dock inte var något svar. Det vore värdefullt, om allmänheten hade någon mer instans att vända sig till än radionämnden.

Med detta för ögonen ter det sig hart när oförsvarligt att handla så som Sveriges Radio-TV gjort i samband med Gunnar Sandgrens TV-pjäs, som i omisskännlig form tog upp ett auten tiskt skeende, där två makar genomlidit en stor personlig tragedi. Sveriges Radio-TV beställde en pjäs med detta tema från författaren, och en stor och kostsam scenuppsättning har gjorts. Där rättsinstansen oskyldigförklarat träder nu TV-framställningen in som anklagare, varvid allmänna opinionen också mobiliseras och engageras. Här ställdes människor vid skampålen, som utan avsikt att skada redan fått lida ohyggligt genom det skedda. Man får en djup känsla av olust genom de många ovederhäftiga utfallen mot frikyrkligheten och då inte minst mot Frälsningsarmén, som man i pjäsen framställde såsom varande ute i geschäftärende. För övrigt förekom fula angrepp på kristen tro och religiös upplevelse. Inkonsekvensen hos de ansvariga inom Sveriges Radio-TV är påfallande, då man jämför det nu påtalade handlingssättet med radionämndens anmärkning mot fru Gunlög Järhult, där det bl.a. säges, att »ställningstaganden i kontroversiella frågor i andakter och gudstjänster skulle kunna rycka undan grunden för den särställning som radiokyrkan av hävd har». Förkunnarna får alltså inte taga ställning i kontroversiella frågor; då svävar ett förstucket hot över radiokyrkans verksamhet. Men Sveriges Radio-TV anser sig tydligen oförhindrad att ta ställning och att göra en beställning av tendentiös karaktär! Enligt radionämnden får förkunnarna inte ens oavsiktligt stöta sig med lyssnarna, men hur blir det då med TV-pjäsens avsiktliga udd? Genom att framställa det skedda i TV har Sveriges Radio-TV låtit en plågsam publicitet av en omfattning som ter sig förkrossande drabba enskilda människor i deras förut svåra belägenhet. Man hoppas verkligen, att ledningen för Sveriges Radio-TV i den fortsatta verksamheten skall ge prov på bättre omdöme, mer konsekvent hand lande och — framför allt — större hänsyn till den enskilda människan.
Herr talman! Trots att statsrådet Palme inte funnit sig kunna svara på min enkla fråga vill jag likväl göra några enkla kommentarer till den. Jag såg från början till slut Gunnar Sandgrens pjäs i TV den 24 oktober. Den var besk, det må den gärna vara, men jag måste fråga: Vad var det egentligen författaren ville åt? Var det Maranata? I så fall blev det sannerligen inte mycket av detta. Var det kristendomen som sådan eller var det framför allt frikyrkligheten som han ville klämma till? Berättigad kritik må gärna komma, men jag måste fråga av vilken anledning han egentligen gav sig på Frälsningsarmén på det sätt som skedde. Även om det var mer i förbigående beskyllde han denna för att bygga mausoleer för s.k. julgrytepengar, och det var egentligen detta som retade upp mig. Här beskylldes alltså en kristen rörelse inför miljoner tittare och lyssnare att använda pengar, som insamlats för ett bestämt ändamål, till helt andra objekt än de aviserade. Sådana beskyllningar hör enligt en aftontidning i dag till den liberala friheten. Det är sannerligen en underlig frihet! Anklagelsen är helt grundlös och sammankopplingen med Maranata sällsynt illvillig. Simpelheten går, tycker jag, över takåsen. Angreppet kan inte skyllas på okunnighet. Ett enda litet telefonsamtal skulle kunnat ge klart besked i frågan. Med Frälsningsarméns julgrytor förhåller det sig helt enkelt på följande sätt. Inga medel ur en sådan insamling får användas till annat än det angivna ändamålet. Varje år då poliskammaren ger resolution för utsättande av julgrytor förordnas en polisassistent eller annan tjänsteman som kontrollant. Gry tan är försedd med låst lock och är även fastlåst vid uppställningsstativet. Den som har sista vakten avlämnar grytan på kåren. Tre personer är närvarande när grytan öppnas och måste med sina namn verifiera att beloppet skrivs in i kassaböcker. Den av poliskammaren utsedde kontrollanten är ofta med när räkning sker och kontrollerar det insamlade beloppet, som bokföres och revideras. Frälsningsarméns räkenskapssammandrag är offentliga handlingar och revision göres av Sveriges allmänna revisionsbyrå. Läser man igenom det sociala kontot för 1965 får man veta att julgrytorna gav cirka 75 000 kronor sammanlagt för hela landet, men all annonsering och distribution bekostades av andra medel. Här blir sannerligen inte rum för några mausoleer. Sandgrens bildspråk spetsas för övrigt av åtskilliga giftdroppar och det är förnedrande för vårt land att TV skall stå som distributör för dylika beskyllningar. Verklighetsunderbyggd kritik är nyttig varifrån den än kommer och även om den svider i skinnet — det må den gärna göra. Den må även ges i radio-TV. Beskyllningar som till sist kan drabba människor som väl behöver hjälp mitt i vårt välfärdssamhälle måste emellertid tillbakavisas, och det är detta jag har velat göra. Det bästa svar på de beskyllningar som gjorts i Sandgrens TV-pjäs vore att allmänheten, när om någon månad Frälsningsarméns julgrytor börjar sättas ut, gåve sjufaldigt mer i grytorna än förut. Det vore ett förtroendevotum för insamlarna och skulle resultera i några tusen fler presentkort för mat till människor som bor på livets skuggsida. Nu får man hoppas att det oefterrättliga förhållande som råder i fråga om TV:s ansvarighet kommer att lösas. Justitieministern har presenterat en lagrådsremiss med bestämmelser som avses träda i kraft den 1 juli nästa år. Det är sannerligen inte en dag för tidigt och man får hoppas att de ansvariga kommer att finnas på chefsplanet. Trots att statsrådet inte har kunnat svara vill jag dock tacka honom för att han har lämnat ett svar, vilket gjort det möjligt för mig att framföra detta i kammaren.
Herr talman! Under den i dubbel mening pastorala stämning, som i denna sena eftermiddagstimme råder i kammaren, skall jag inte dra i gång någon större principdebatt. När herr Johansson i Skärstad klagar Över att jag inte ger ett uttömmande svar på hans fråga vill jag endast påpeka att han måste veta att detta är exakt det svar som jag lämnar på alla sådana frågor, eftersom jag enligt det avtal som träffats mellan staten och Sveriges Radio är förhindrad att lägga mig i enskilda program. Herr Gustafsson i Borås var så ärlig att han sade att detta mitt uppläsande av formuläret dock gav honom tillfälle att utveckla sina synpunkter — och det var väl det som var poängen. Till slut vill jag endast säga att de principiella problem som här har berörts får vi rika tillfällen att diskutera i kammaren dels med anledning av den radioansvarighetslag som är framlagd för riksdagen, dels med anledning av den radiolag som kommer att läggas fram, dels också med anledning av den radioproposition som har framlagts i dag. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Vi har tidigare diskuterat vägfrågor. Den gången gällde det värdet av goda kommunikationer inom de s.k. stödområdena — i dag gäller det speciellt Gävleborgs län. Förra gången påvisade kommunikationsministern att detta är en fråga som angår hela landet, och visst är det så. Men om behoven inom ett område är särskilt stora och det därjämte från andra synpunkter, t.ex. lokaliseringspolitiskt, är angeläget att göra en särskild insats inom en sådan del av landet, bör det vara möjligt att bevilja speciella anslag. Alldeles fel måste det vara om ett sådant område kommer i strykklass. Men tyvärr har detta enligt min mening blivit förhållandet när det gällt fördelningen av väganslagen såvitt avser Gävleborgs län. Jag hänvisar i detta syfte till vad länsstyrelsen anfört i yttrande och förslag i ärendet. Jag vill hänvisa till att rambeloppet till byggande av länsvägar vid jämförelse med tidigare aviserade belopp har minskat med 21,5 procent för Gävleborgs län, vilket bör ses mot en minskning av 7 procent för landet i dess helhet. Någon tröst kan hämtas ur det förhållandet att det skett en förskjutning mot ökat riksvägsbyggande. Mot bakgrunden av att det samlade resultatet med 18 procent understiger det belopp som tidigare anvisats är detta ändock en klen tröst. Länsstyrelsen anförde att denna kraftiga minskning beträffande Gävleborgs län är svårförståelig, och det är det minsta man kan säga. Nu får man dock i svaret från kommunikationsministern en helt annan bild av läget. Han framhåller att utvecklingen av länsvägnätet i Gävleborgs län medfört att man nått fram till en god kvalitet jämfört med landet i övrigt, vilket en inom vägoch vattenbyggnadsverket företagen inventering visar. Jag måste erkänna att detta besked ytterligare ökar förvåningen. Jag ber att på stående fot få inbjuda kommunikationsministern till ett besök i norra delen av Gävleborgs län. Jag skall med mycket påtagliga exempel visa att detta uttalande inte riktigt stämmer med den kalla verkligheten. Länsstyrelsen har tvärtom i sin uppräkning av vägbyggnadsprojekt upptagit ett stort antal sådana, vilka är av mycket påträngande natur. Man har uttalat att dessa projekt måste genom föras, eftersom man i annat fall inte kan tillgodose näringslivets transport behov. Sedan vill jag gärna understryka det glädjande i att kommunikationsministern har sagt att det inte är osannolikt att väganslagen till länet för planperioden 1970—1974 kommer att öka. Det hälsas ju med tillfredsställelse. Men jag vill ändock vädja till kommunikationsministern att han gör vad han kan, när han slutgiltigt skall fastställa fördelningen, och att han då observerar det som jag har sagt och försöker göra vad han kan för att ytterligare hjälpa oss i Gävleborgs län.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

Herr talman! Herr Nelander har frågat dels om jag vill bekräfta tidigare fattade beslut, att gemensamma samlingar i gymnasium och fackskola bör anordnas vid ett till två tillfällen per vecka, dels om jag anser att det finns schematekniska hinder för förverkligande av dessa samlingar. Den första frågan synes gälla om den i skolstadgan givna bestämmelsen att i gymnasium och fackskola utöver föreskrivet antal lektioner får anordnas gemensamma samlingar för information m.m. står i motsatsförhållande till andra uttalanden t.ex. i läroplanerna om sådana samlingars frekvens och innehåll. Detta är givetvis inte fallet. Vad skolstadgan utsäger är endast att samlingar får anordnas utanför lektionstid, medan läroplanerna ger vissa kompletterande anvisningar vilka ansluter till bl.a. mina egna uttalanden i förarbetena. Enligt vad jag erfarit har det i många skolor utan svårighet gått att ordna gemensamma samlingar som omfattar alla berörda elever. Det finns emellertid skolor där detta inte lyckats. I sådana fall har eleverna fått delas upp i två grupper som samlats vid olika tidpunkter. Detta gäller främst vissa skolor med ett stort antal resände elever. I den tidigare tillämpade ordningen med morgonsamling befriades regelmässigt de resande eleverna från samlingen. Så är alltså inte fallet med den gemensamma samlingen. Till sist, herr talman, vill jag framhålla att erfarenheterna från den korta tid, som gemensamma samlingar funnits, givetvis inte ger möjlighet att säkert bedöma hur de kommer att fungera.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min interpellation. Det är kanske inte så underligt om den skillnad i ordalydelse som observerats mellan läroplanen och skolstadgans under sommaren utfärdade föreskrift väckt undran och förvåning, inte minst bland rektorer och lärare. Läroplanens ordalydelse att sådana samlingar »bör förekomma vid 1—2 tillfällen per vecka» överensstämmer ju med statsrådets uttalande i propositionen om det angelägna i att »gymnasiets och fackskolans behov av en för hela eller en stor del av skolan gemensam samling tillgodoses». På särskilda utskottets förslag anslöt sig riksdagen år 1964 till statsrådets uttalande. När skolstadgans formulering blev synlig i somras hette det: »Utöver föreskrivet antal lektioner få anordnas gemensamma samlingar för information m.m. Beslut om Jag tycker det är en ganska väsentlig skillnad mellan läroplanens på statsrådets och riksdagens uttalande grundade föreskrift och skolstadgans formulering. I det förra fallet heter det att samlingar bör anordnas 1—2 gånger per vecka, i det senare att samlingar får anordnas. Jag slår emellertid fast att statsrådets svar på min interpellation är ett understrykande av det angelägna i att gemensamma samlingar inom ifrågavarande skolformer anordnas 1—2 gånger per vecka. Statsrådet säger att det har gått bra i många skolor. I så fall är detta glädjande. Jag har dock åtskilliga uppgifter som tyder på en rätt stor osäkerhet i frågan på grund av den »glidning» i formuleringarna som man menar sig ha upptäckt och på grund av svårigheterna att lägga in samlingarna på skolschemat. Det är närmast av denna sista anledning som jag frågat statsrådet, om han anser att det finns schematekniska svårigheter för förläggande av samlingen till annan tid på dagen än före lektionernas början.

Detta är ju också hart när de enda tillfällen när rektor har möjlighet att ge en mera deciderad prägel åt sin skola. I fråga om innehållet har ju statsrådet själv — i likhet med gymnasieutredningen — uttalat att utöver behovet av information bör samlingarna på ett allsidigt sätt anknyta till olika sidor av skolans och samhällets liv. Givetvis bör också då allmänna och religiösa högtider apostroferas. Stor frihet bör enligt statsrådet ges för att inom ramen för allmänna i läroplanen givna riktlinjer utforma verksamheten. Även etiska och religiösa ämnen kan sålunda där behandlas. Att detta skall — som det sägs — ske med varsamhet är väl ganska naturligt. Men viktigt är att, som det också heter i läroplanen, skilda meningar får framföras med personlig accent. Sammanfattningsvis vill jag understryka, att riksdagsuttalandena i denna fråga, grundade på statsrådets egna förslag, liksom den fastställda läroplanen sålunda gäller och att de anbefallda samlingarna bör anordnas i föreskriven ordning.
Herr talman! Jag har ingen annan mening än herr Nelander och kan väl ansluta mig till hans apostrofering av vad som här gäller. Men jag kanske ändå får göra ett tillägg till mina tidigare uttalanden, eftersom herr Nelander — och kanske några till — möjligen har kommit att missförstå mig. I de läroplaner som utarbetats är det ju fråga om anvisningar. Det skrivs ganska mycket i den här ifrågavarande läroplanen om gemensamma samlingar — något över en sida — och även ganska utförligt. Det står t.ex. så här: »Sådana samlingar bör förekomma vid 1—2 tillfällen per vecka. Allt efter behov kan emellertid samlingarnas antal vara större under en period för att under en annan förekomma mer sparsamt. I de fall där skolan inte disponerar samlingssal bör större mellanrum föredras mellan samlingarna, som då kan förläggas till lokal utanför skolan.» Sedan kommer ett stycke om tidpunkten för samlingarna. Detta är alltså en rad anvisningar till skolornas ledning om hur man här bör förfara, och dessa anvisningar står också i fullkomlig överensstämmelse med riksdagsbeslutet, förarbetena till detta samt mina uttalanden i riksdagen. Men, herr Nelander, när skolstadgan skall skrivas måste man ta i beaktande att den har nästan samma dignitet som en lag. Den är alltså en författning, och man drar där samman vad som i läroplanen skildrats på något över en sida till en och en halv rad under rubriken »Lärotider m.m., 23 §». I skolstadgan ges endast rätten att utanför lektionstiden få anordna gemensam samling. Om rektor anordnar gemensamma samlingar utanför lektionstid har han alltså stöd i lagen för detta, trots att han går utanför den stipulerade lärotiden. Det är alltså här fråga om helt andra problem, och det förekommer inte, herr Nelander, någon glidning ifrån anonyma lagskrivares sida.
Herr talman! Jag är glad över detta klarläggande uttalande av statsrådet. Vi är tydligen i sak precis på samma linje, men jag anser det viktigt att man understryker att det beslut riksdagen fattade 1964 — och i vars utformning statsrådet själv har del — står fast och att alltså de gemensamma samlingarna i föreskriven ordning bör anordnas,

Herr talman!

Statsrådet hävdade nu, att vad skolstadgan ger endast är rätten att anordna dylika samlingar. Det framgår inte av förarbetena, särskilda utskottets skrivning o. s. v., att det bara är fråga om detta; så kan man knappast tolka de verb som användes, om jag betydelscmässigt skall undersöka vad här står. I läroplanen och i särskilda utskottets utlåtande talas det om att samlingar »bör» anordnas. »Bör» är ju här av positiv betydelse och har närmast uppmaningskaraktär, på gränsen till påbud. I stadgan står det »får», vilket i detta sammanhang — »får» kan betyda mycket — förefaller mig att ha en mera negativ och restriktiv innebörd, Detta stämmer också mycket väl med vad statsrådet sade om att det här endast är rätten som ges. »Får» betyder alltså här »vara tillåtet, inte vara förbjudet» och saknar all uppmaningseller påbudskaraktär. Om vi granskar de ord som sålunda används, kan jag inte komma ifrån att det föreligger en klar skillnad. Vidare står det i stadgan: »Beslut om gemensam samling meddelas av rektor». Detta ligger i linje med tanken att det bara är fråga om en rätt, som inte behöver utnyttjas. Rektor beslutar alltså om han vill anordna samlingar, och rektorer kan ha mycket skilda bevekelsegrunder för att vilja eller inte vilja. Stadgan borde enligt min mening ha fått en något annan utformning, om den skulle täcka vad som ligger bakom dess formulering, exempelvis följande: »Utöver föreskrivet antal lektioner bör anordnas gemensamma samlingar för information m.m.

I sitt svar här talar statsrådet om att det har förekommit gemensamma samlingar på sina håll, medan man på något annat ställe har delat upp eleverna. Det är ingenting att säga om detta; det är fullständigt all right. Så gjorde man också på morgonsamlingarnas tid. Jag har fortfarande inte något säkert statistiskt material, men för att belysa hur man inom rektorsämbetena eventuellt tolkar stadgans ordalag ställer jag frågan: Finns det skolor där inga samlingar över huvud taget har hållits? Jag tror mig känna till några sådana, men jag skall undersöka saken närmare, och herr statsrådet kan också höra med skolöverstyrelsen på den punkten. Frågan är alltså om det över huvud taget blir några gemensamma samlingar, där rektor på personliga bevekelsegrunder finner att sådana icke skall anordnas. I de skolor jag tänker på finns det lokaler för ändamålet — stora, förnämliga aulor, som har varit tillräckliga tidigare. Jag medger gärna att tiden har varit litet väl kort för att kunna säga någonting bestämt om hur den nya ordningen utfaller, eftersom den bara sträcker sig intill lärarkonfliktens början, men man bör ändock studera läget för att se vad som sker. En liten påstötning från skolöverstyrelsen till rektorsämbetena om att uppmärksamma vad det här rör sig om vore kanske på sin plats.
Herr talman! Jag tror inte att vi behöver fortsätta den exegetiska debatten om vad som menas med »får» och »bör». Jag vill bara ännu en gång stryka under att läroplanen — och det borde herr Nordstrandh veta — är riktpunkten för det dagliga arbetet i skolan. Skolstadgan — och på ännu högre nivå skollagen — kommer egentligen inte till användning annat än när det gäller en absolut tolkning av ett förhållande. En lag eller en författning skall ju tolkas ordagrant, medan däremot en anvisning är en anvisning.

Skolstadgan, som skrevs sedan anvisningarna utkommit, omfattar en helt annan problematik — och det är det som jag inte tror att herr Nordstrandh har riktigt klart för sig — nämligen att de gemensamma samlingarna var en mycket betydelsefull sak, en stor nyhet som infördes. Det var fråga om en gemensam samling som skulle ligga utanför den ordinarie arbetsdagen. Sedan man i stolstadgan har fixerat lärotiderna skriver man där desutom in — för att det inte skall uppstå något enda missförstånd: »Utöver föreskrivet antal lektioner få anordnas gemensamma samlingar ...» Som ofta är fallet i diskussioner mellan herr Nordstrandh och mig här i kammaren, går våra uppfattningar helt isär. Jag menar att formuleringen i stadgan verkligen är ett påpekande att gemensamma samlingar skall anordnas.

Herr talman! Statsrådets uppfattning, att skolstadgan innebär ett åliggande att anordna gemensamma samlingar, noterar jag med tacksamhet och jag hoppas, att den får bli kvar i protokollet. För min del kan jag inte tolka in något sådant i den formulering som stadgan har, men nu har vi fått denna tolkning, och nu skall den gälla.

Vidare säger statsrådet, att man har upptäckt en hel del sedan detta beslut fattades och därför måst använda nuvarande formulering. Ja det är möjligt att man kan göra gällande att formuleringen är framtvingad, men jag undrar om sådana upptäckter får medföra att man ger en formulering åt stadgan som inte har täckning i förarbetena och i riksdagens beslut. Nu behöver vi emellertid inte tala mer om detta, ty vi har gemensamt kommit fram till att stadgan innebär ett åliggande. Tack för det, herr statsråd.
Herr talman! Herr Nordstrandhs sätt att diskutera denna fråga är fullständigt rosenrasande. Det är alldeles självklart att läroplanen vill se till att inte den enskilde läraren eller rektorn ständigt kommer i något bokstavsklammeri. Det vore fullkomligt orimligt att i en läroplan med anvisningar som skall gälla dagligen, i varje skola, i alla situationer, uttrycka sig kategoriskt, såsom man kan göra i ett uttalande eller i ett påstående. Det är ju skolans verklighet, herr Nordstrandh, som här skall täckas, och jag tycker inte att man kan komma riksdagsuttalandet närmare än formuleringen i läroplanen gör, nämligen att »gemensamma samlingar bör anordnas 1—2 gånger i veckan». Sedan räknas dessutom upp de olika variationer som kan förekomma med hänsyn till lokala förhållanden i skolans värld. Jag hoppas att herr Nordstrandh när han som pedagog läser skolförfattningar och anvisningar inte är en krubbitare av de pyramidala mått som han i dag visat sig vara.
Herr talman! Det där med pyramidal, herr statsråd, torde jag kunna returnera, skall vi säga, i kvadrat. Jag upprepar än en gång, att det inte bara är fråga om vad som står i läroplanen för gymnasiet, vilken givetvis skrevs efter riksdagsbeslutet, utan även om vad särskilda utskottet uttalade i det utlåtande, varpå riksdagsbeslutet grundades. Jag vidhåller, att stadgan på denna punkt för att täcka riksdagsbeslutet borde i sak — juridiskt kan det naturligtvis formuleras bättre — ha lydit: »Utöver föreskrivet antal lektioner bör anordnas gemensamma samlingar för information. Tid för gemensam samling meddelas av rektor.» Men en diskussion om denna sak har ju inte längre någon betydelse, eftersom vi — vilket jag fortfarande hoppas är fallet är överens om att stadgans formulering innebär ett åliggande.

Herr talman! Motivet för den reservation, som jag ber att få yrka bifall till, är det krav som framförts i motionerna 1:324 och I1:394, i vilka har hemställts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om lagförslag, som ger värdkommun rätt till ersättning från hemkommun för skolkostnader för skolpliktiga barn, som omhändertagits och utplacerats i enskilda fosterhem. Genom att tillmötesgå detta krav skulle man undanröja den irritation som finns i kommunerna, speciellt då i gleskommunerna. När man stadgat interkommunal ersättningsskyldighet, bör detta gälla över hela fältet för att vara rättvist. En liten kommun som saknar högstadium åtar sig vårdnaden av fosterbarn, som utplacerats från en större grannkommun med eget högstadium. Men elevkostnaderna, cirka 1000 kronor samt kostnaderna för eventuella skolskjutsar och andra kostnader får vistelsekommunen, den lilla kommunen, svara för. Svårigheterna när det gäller att placera ut fosterbarn är stora. Vi anser att det skulle underlätta utplaceringen, om de krav som framställts i motionerna och reservationen beaktades.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

Herr talman! Eftersom jag är huvudmotionär i denna fråga må det förlåtas mig om jag tar till orda för att framföra några synpunkter. Jag vill gärna medge att de förhållanden, som påtalats i motionerna 1:324 och 1II:394 vid årets riksdag, genom vissa av riksdagen de senaste åren beslutade åtgärder i viss mån kan ha medfört att de ekonomiska aspekterna har minskat i aktualitet. Jag syftar därvid på dels det nu tillgängliga skatteutjäm ningsbidraget, dels de pågående kommunsammanläggningarna. Jag anser emellertid att både de remissinstanser som avstyrkt motionerna och utskottet starkt har överbetonat de positiva följderna av nämnda lagåtgärder. Skatteutjämningsbidraget innebär nämligen ingalunda att de kommuner, som på grund av sina ekonomiska svårigheter är berättigade till sådant i och med att de erhåller detta, kommer upp i ett skatteunderlagsläge som motsvarar riksmedeltalet. även sedan det erhållna skatteutjämningsbidraget tillförts de därtill berättigade kommunerna torde varenda en av dessa tvingas till en kommunal utdebitering som i inte ringa utsträckning överstiger riksmedeltalet. De avstyrkande remissinstanserna och utskottet har blundat för detta faktum. De nya kommunblocken kommer naturligtvis också — särskilt då de fullbordas genom sammanläggningar till nya kommuner — att få en viss utjämnande betydelse mellan de i de nya kommunerna ingående gamla kommunerna. Därutöver torde åtgärden inte få någon större räckvidd. Faktum kvarstår alltså. Vi har i dag, trots skatteutjämningsbidrag och kommunsammanläggningar, en «situation där skattesvaga kommuner med hårt ansträngda resurser, på grund av bristfälliga lagbestämmelser, kan tvingas till ekonomiska åtaganden för barn i skolåldern från andra kommuner utan laglig möjlighet att återsöka beloppen av barnens hemkommuner. Det är bla. detta förhållande, som de socialdemokratiska motionärerna har velat påtala och få ändrat. Vi har ur rent principiella synpunkter ansett det vara en fråga om vanlig anständighet och solidaritet kommuner emellan, att den ena kommunen inte skall ekonomiskt utnyttja den andra. Jag beklagar att utskottet inte synes dela denna vår uppfattning. Utskottet motiverar sitt negativa ställningstagande med följande uttalande: »Utskottet anser sig också kunna utgå ifrån att barnavårdsnämnderna vid placeringen av fosterbarn, som omhändertagits för samhällsvård, tar hänsyn till problem som sammanhänger med fosterbarnens skolgång.» Denna uppfattning torde sakna underlag såväl i verkligheten som i gällande bestämmelser. Den =: utackorderande <barnavårdsnämnden undersöker i första hand fosterhemmets miljölämplighet för barnet. Något annat behöver man inte bry sig om, eftersom alla följdverkningar enligt nu gällande regler automatiskt övervältras på värdkommunen. Svenska kommunförbundet har i år i princip tillstyrkt motionsyrkandet. Skolöverstyrelsen och Svenska stadsförbundet avstyrker detsamma, men ingendera parten förnekar realiteten av de problem som belysts i motionsparet. Skolöverstyrelsen uttalar bl.a. följande: »Överstyrelsen kan emellertid tänka sig fall där samlad utplacering av barn i en värdkommun kan medföra påtagliga merkostnader för skolanordningarna inom denna kommun. I sådana fall bör dock uppgörelse kunna träffas mellan berörda kommuner om ersättning för merkostnader för skolans anordnande för dessa barn.» Just det! Men om man har denna uppfattning — och man samtidigt borde erfarenhetsmässigt veta att det i praktiken inte alls är så lätt att komma fram till uppgörelser i dylika fall — varför tillstyrker man då inte lagligt förankrade bestämmelser om kostnadernas fördelning mellan kommunerna? De administrativa svårigheter som staplas upp som motargument borde icke få tillmätas sådan tyngd, att skapandet av rättvisa mellan kommunerna i här avsedda fall förhindras. Det torde för övrigt vara en felbedömning om man tror, att värdkommunerna för de i samhällsvård placerade skolbarnen på grund av administrativ lättja skulle önska avstå från att tillvarata sina berättigade ekonomiska intressen. Det brukar inte vara vanligt i kommunala sammanhang. T. o. m. Svenska stadsförbundet medger i sitt remissyttrande, att man — liksom motionärerna gör — kan ifrågasätta det rimliga i att värdkommunerna skall svara för kostnaderna i de aktuella fallen.

Man anför vidare: »Styrelsen delar den här tidigare refererade uppfattningen att den aktuella ersälttningsfrågan är av ringa kommunalekonomisk betydelse. Samma kan emellertid vid en individuell bedömning sägas om andra fall av interkommunal ersättningsskyldighet inom skolväsendet. Styrelsen hyser därför förståelse för den i motionen och av många kommuner hävdade uppfattningen, att man starkt kan ifrågasätta rimligheten i att hela kostnaden för skolgången överlastas på vistelsekommunen, Vad som enligt styrelsens mening kan tala emot motionärernas förslag är de praktiska svårigheterna att få ett ersättningssystem att fungera på ett smidigt sätt. De administrativa svårigheterna har emellertid ej tillåtits verka hindrande för reglering i övrigt av interkommunal ersättningsskyldighet inom skolväsendet. Styrelsen finner därför ej heller dessa skäl med avgörande tyngd tala emot bifall till motionen, varför styrelsen tillstyrker att frågan om interkommunal ersättning för skolkostnader avseende av barnavårdsnämnd omhändertagna och till fosterhem, barnhem eller anstalt överförda Herr talman! Denna fråga är inte av partiskiljande karaktär. Ett bifall till motionen skulle inte heller komma att medföra några konsekvenser för statskassan. Det gäller helt enkelt att se till att inte vissa kommuner tillåts att ekonomiskt utnyttja andra kommuner — kort sagt att fullfölja den princip som på det kommunala området i övrigt är allmänt vedertagen. Jag beklagar att andra lagutskottet inte vill medverka till detta. Till utskottsutlåtandet är, såsom tidigare nämnts, fogad en reservation av herrar Eric Carlsson och Johansson i Skärstad. I motionsyrkandet har hemställts, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om lagförslag i huvudsaklig överensstämmelse med vad motionärerna förordat. Reservanterna har inte velat gå så långt som motionärerna utan stannat vid att föreslå att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och förslag i motionens syfte. Med hänsyn till de negativa synpunkter, som framkommit under remissbehandlingen och vilkas hållbarhet behöver närmare prövas och klarläggas, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman!

Motiven för motionärernas yrkande framgår av vad som här redan har sagts, dels av reservanten i utskottet, herr Johansson i Skärstad, dels av en av motionärerna, herr Trana, Jag kan allt så hänvisa till vad som har anförts av dem. Det har också framgått av vad de föregående talarna sagt att utskottet icke velat tillstyrka bifall till motionsyrkandet. Utskottet har, då det tagit ställning i frågan, stött sig på skollagens bestämmelser om att barnet är skolpliktigt i den kommun där det vistas, av vilket ju också följer, att det är vistelsekommunen och ej den kommun där barnet är kyrkoskrivet som skall stå för kostnaderna. Om man skulle bifalla motionärernas yrkande, skulle hemkommunen bestrida kostnaderna för de barn som utplacerats av barnavårdsnämnden. Däremot skulle det inte finnas möjlighet att ta ut kostnader för andra barn som utan att vara utplacerade av barnavårdsnämnderna vistas i annan kommun. Det är ju en inkonsekvens som det inte finns anledning att acceptera. De som har yttrat sig över motionen, nämligen socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet, har samtliga med undantag av Svenska kommunförbundet avstyrkt motionerna. Utskottet har alltså varit i gott sällskap då utskottet avstyrkt dem. Därutöver kan framhållas, vilket för övrigt gjordes då reglerna för den interkommunala skolersättningen tillkom 1958, att de kostnader det här kunde bli fråga om ofta är av ringa storlek och saknar betydelse för kommunernas ekonomi. Den saken torde väl vara ganska klar. Erfarenheten har väl också visat att detta är fallet.

Det har också både reservan ten och motionärerna framhållit, även om de inte har tillmätt det samma betydelse som utskottet. Såväl på grund härav som av andra skäl måste man anse att utskottet har intagit en riktig ståndpunkt. Herr talman! Jag ber att med hänvisning till vad utskottet i övrigt har anfört få yrka bifall till dess hemställan.

Herr talman! Får jag bara säga några ord. Av utskottets talesmans anförande framgår att man över huvud taget inte tagit principiell ställning till de frågor som vi motionärer fäster så stort avseende vid. Det bara konstateras att barnen är skolpliktiga i den kommun där de vistas och att det är denna kommun som enligt gällande bestämmelser är skyldig att svara för dessa saker. Vidare säger herr Johansson i Södertälje, liksom också remisintanserna, att kostnaderna är ringa. Det är klart att detta inte är något överväldigande problem, men det kan bli ganska kostsamt för de enskilda kommunerna. Denna fråga debatterades ju också i fjol, och jag kunde då påvisa att när det gäller den kommun som jag själv företräder kan endast ett par barn kosta många tusen kronor om året. Man kan ifrågasätta om detta är rimligt. Innan andra kammarens plenum började i dag läste jag i första kammarens protokoll vad som där yttrats i frågan. Första kammaren fattade ju beslut redan onsdagen den 2 november. Jag citerar vad Erik Olsson sade i anförande nr 29: »I en av kommunerna i länet där hemma fanns föregående år åtta inackorderade fosterbarn, av vilka sex från Stockholm och två från Uppsala. Det var kommunen som fick stå för skolkostnaderna för dessa barn.» Jag vet inte hur mycket det kostade. Föranledde det inga särskilda skolskjutsar blev väl kostnaden överkom lig, men kostnaden kunde ha uppgått till väsentliga belopp. Vad vi motionärer vänder oss emot är väl mera den principiella sidan, Skall man egentligen ha det på detta sätt, och kan man stiga upp i denna talarstol och försvara ett sådant förhållande? Vill herr Johansson i Södertälje stiga upp här och säga att detta är ett rättvist system? Jag betvivlar det och tror inte, som jag tidigare sade, att man skall stapla upp svårigheter. Svårigheter finns på alla möjliga områden, men vi brukar kunna övervinna dem med litet god vilja. Här är det fråga om en skönhetsfläck som bör tas bort.

Herr talman! Herr Trana gör gällande att detta i första hand är en principiell fråga, och det må vara sant. Han undrar om jag vågar stiga upp i talarstolen och försvara den orättvisa som är förknippad med det här systemet. Jag kan svara att man genom att praktiskt lösa en fråga från principiella utgångspunkter kan förorsaka betydande svårigheter, och utskottsmajoriteten har ansett att sådana svårigheter skulle åstadkommas i detta fall om man följer den princip som motionärerna talar för.

Den erfarenheten har jag, från de områden som jag i detta sammanhang representerar, och det är den jag bygger min uppfattning på. Herr Tranas inlägg har inte fått mig att ändra ståndpunkt.

Herr talman!

Det utgör ofta en ganska stor skolekonomisk belastning för hemkommunen att ha dessa ungdomar ute på andra orter. Kostnaderna skall betalas, och de går in i den allmänna skolbudgeten för kommunen.

Nu har det sagts att detta ordnas efter hand genom att kommunerna samarbetar skolmässigt, och det är naturligtvis riktigt. Men det räcker inte. För lång tid framåt — jag tror för alltid — kommer dessa förhållanden att medföra visst besvär. Dessutom sägs det att beskeden från skolorna där dessa ungdomar går ofta måste lämnas så sent till hemkommunen, att kostnaderna inte kan tas med i budgetarbetet. Detta är i allmänhet enligt mitt förmenande ett misstag, eftersom skolarbetet ofta inleds på hösten. Gör man denna anmälan omedelbart när skolan börjar, finns det också möjligheter för kommunerna att ta upp utgifterna i budgetarbetet och alltså vara förberedda på de kostnader som kommer under året. Därför tycker jag det är litet underligt att utskottet inte har medverkat till denna enkla service. Men eftersom jag står ensam i denna fråga — och det är väl svårt att övertyga kammaren — har jag intet yrkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga närmast för att uttrycka motionärernas glädje över att andra lagutskottet har behandlat frågan på detta sätt och vill sända över motionen till den sittande pensionsförsäkringskommittén. Vi hade i motionen begärt en utredning av den problematik som närmare är skisserad i motionen. Det kan måhända vara egalt, om det tillsätts en ny utredning för denna speciella fråga eller om det blir den redan tillsatta pensionsförsäkringskommittén som kommer att ta hand om frågan. Mycket talar för att det finns möjligheter att skyndsammare beakta de i motionen skisserade problemen om det blir den sittande kommittén, och därför finns det nog ingen anledning att vara ledsen i detta sammanhang. De frågor som här är upptagna rör ju dels formella och dels reella ting. Vi har velat peka på en rad inadvertenser i nuvarande lagstiftning — det är ett otal regler i de båda allmänna pensionsförsäkringssystemen som egentligen är oförenliga med varandra. Ett stort intresse föreligger emellertid för att söka eliminera den förvirring och den brist på överskådlighet som blir en följd härav. Vi har också pekat på att pensionsfrågorna för en rad grupper av hemarbetande ingalunda är lösta — det gäller gifta och ogifta, det gäller de s.k. hemmadöttrarna och flera liknande grupper. Härvidlag föreligger ett stort intresse att få till stånd en lösning, men en sådan kan knappast nås enligt de riktlinjer som för närvarande finns uppdragna för änkepensionering. Det är nödvändigt att ta ett helt nytt grepp och fjärma sig från de principer på vilka den nuvarande familjepensioneringen bygger. En grupp, som ju definitivt inte kan komma inidetnuvarande pensionssystemet, är hemmadöttrarna, vilka har ett arbete som inte är knutet till något äktenskap. En av de största felaktigheterna i det nuvarande systemet är vidare att det görs skillnad mellan man och kvinna. På detta område är männen verkligen diskriminerade. Enligt vår mening finns det — denna uppfattning har tidigare framförts — anledning hoppas att pensionsförsäkringskommittén verkligen skall lösa frågan. Ingen som helst motivering kan ju anföras för att en man, som blir lämnad ensam med sin familj, skall behöva leva under sämre förhållanden än en kvinna i motsvarande situation. Jag anser det viktigt att säga ifrån att de frågor, som tagits upp i motionerna, ingalunda rör endast de hemarbetande. Jag tycker att utskottet vid genomgången av problematiken uppehållit sig mest vid denna kategori. Det är visserligen angeläget att frågorna för gruppen hemarbetande blir lösta, men man måste ta hänsyn till att också ett stort antal andra frågor kräver sin lösning. I utskottets skrivning görs en hänvisning till direktiven för pensionsförsäkringskommittén. I dessa — både de ursprungliga och de tilläggsdirektiv som meddelats — finns det en hel del av låt mig säga kvardröjande traditionell belastning. Det talas exempelvis enbart om behovet att utreda frågan om de frånskilda kvinnornas pensionsrätt. Det är en mycket väsentlig fråga, och vi har även i motionen pekat på problemet att det inom gällande familjepensioneringssystem inte görs klart vad det egentligen är man vill ge pension för. Det framgår inte om det gäller det antal år under vilken en person levt tillsammans med annan person, och inte hel ler framgår det om den person som avses är den som vederbörande råkar vara gift med just vid dödsfallet. Detta är en viktig fråga med hänsyn till att så stora skiljaktigheter föreligger. I direktiven till pensionsförsäkringskommittén talas endast om frånskilda kvinnor och inte om frånskilda män. Detta visar att man i direktiven — som är skrivna 1964 — har låtit de gamla föreställningarna leva kvar i en tid när vi kommit bort från den fördomsfulla syn på vårdnadsfrågan som kan spåras i domstolarnas behandling av hithörande ärenden. Vårdnaden ges nu lika väl åt den ena som åt den andra maken, och då har denna fråga lika stor betydelse för männen som för kvinnorna. Jag hoppas därför att kommittén inte går efter bokstaven vid behandlingen av denna fråga, utan ser på den med samma allvar vilka grupper det än gäller. Jag har självfallet, herr talman, inte något yrkande. Men jag har velat peka på de problemställningar som jag hoppas snabbt kommer att lösas av pensionsförsäkringskommittén. Det är angeläget att en lösning nås inom en snar framtid, ty problemen är vittomfattande och det krävs mycket av övergångsanordningar och en lång övergångstid. Skall vi över huvud taget få till stånd en lösning under detta århundrade, så måste ett nytt synsätt så snart som möjligt få prägla vår inställning till pensionsproblemet.

Herr talman! Jag finner det helt naturligt och riktigt att andra lagutskottet föreslår att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla att de väckta motionerna överlämnas till pensionsförsäkringskommittén, som ju bl.a. har att utreda frågorna om änkepensioner till frånskilda och om änklingspensioner. Jag tror för min del att det är betydligt lyckligare att pensionsförsiäkringskommittén kommer att få detta sig anförtrott än att en separat utredning skulle tillsättas vilket skulle kunna medföra ännu längre dröjsmål med en lösning av frågorna. Jag lyssnade efter om fru Nettelbrandt skulle använda samma uttryck som förekom i en artikel av henne häromdagen i DN, där fru Nettelbrandt betecknade det som något sällsynt att ett enigt utskott hade tillstyrkt förslaget om utredning. Fru Nettelbrandt sade inte detsamma här i kammaren, men jag vill ändå påpeka att det inte är något exceptionellt utan händer mycket ofta, att man överlämnar en motion till en arbetande utredning, och jag är glad över att man gjort så även i detta fall. Det har under en följd av år gjorts otaliga framstötar här i riksdagen i de frågor som motionerna behandlar, inte minst från högerpartiets sida. För övrigt har, såvitt jag kan minnas, förslag kommit från alla de politiska partierna som syftat till en mera tidsenlig utformning av pensionssystemet, vilken skulle eliminera de påtagliga orättvisor som nu föreligger. Jag vill dock inte på något sätt förringa värdet av de motioner som fru Nettelbrandt och en del av hennes partikamrater väckt. Tvärtom anser jag att motionerna har sin styrka i att de sammanför de olikartade problem som påkallar en lösning och också pekar på de bristande överensstämmelserna mellan familjepensioneringssystemen. Vi får hoppas att pensionsförsäkringskommittén — jag vågar utgå ifrån att denna skall få motionerna överlämnade till sig — kommer att ägna dessa frågor allvarligt övervägande och tillbörlig uppmärksamhet. Dessa frågor är ytterst komplicerade och jag hoppas att kommittén det oaktat så snart som möjligt skall finna lösningar, som innebär förbättringar och åstadkommer större rättvisa för den enskilda människan.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm anser att man skriver en motion med ledning av de direktiv som är lämnade till en tidigare kommitté. Hon har nog inte studerat dessa direktiv och jämfört dem med motionen, om hon tar så enkelt på denna fråga. Det finns ett synsätt som går som en röd tråd genom denna motion och som man inte kan spåra i de tidigare direktiven till den sittande kommittén. Jag ville i mitt föregående anförande med ett par exempel peka på just vad jag menar i det fallet. Dessutom har vi hela denna problematik med de olika inadvertenserna i lagstiftningen, som, såvitt jag minns, inte på något sätt tagits med i de lämnade direktiven. Här finner vi en av de viktiga frågorna, som kan bli ett nytillskott till underlaget för pensionsförsäkringskommitténs arbete — just att alla de gamla synsätt kan rensas bort som präglar vårt nuvarande system och som man också kan spåra i många skrivningar i direktiven, de må vara avsiktliga eller icke avsiktliga. Det är alltså riktigt att det här talas om de frånskildas pension och att änklingspensionen nämns, men man kan mena litet olika ting med sådant. Det är detta jag vill göra gällande. Fru Eriksson frågar efter konstruktionen av en allmän egenpension. Denna fråga har hon ställt i denna kammare tidigare, vill jag minnas. Jag tror att man får ha den respekten för denna svårarbetade materia att man inte skall räkna med att på en höft skissera något förslag till ett sådant pensionssystem. Vi har i motionen framlagt ett utkast som jag knappast ens vill ge namnet skiss, eftersom det bara pekar på tänkbara lösningar. Emellertid har vi också sagt ifrån att det är nödvändigt att en ordentlig utredning får tillfälle att penetrera saken. Om man har denna respekt för frågans komplicerade natur, är det inte möjligt att bara ge en anvisning om att den ena eller andra vägen är den bäst framkomliga.

Jag förmodar att fru Eriksson i Stockholm vill hålla med mig om att det arbete som utförs i hemmet av t.ex. en småbarnsmamma eller småbarnspappa är av den arten att man här bör ta hänsyn till det även inom trygghetssystemets ram.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av den fråga som fru Eriksson i Stockholm ställde om vilken synpunkt utskottet har på detta spörsmål. Fru Eriksson sade bl.a. att utskottet väl ändå borde ge utredningen någon vägledning.

Inom utskottet förutsätter vi att pensionsförsäkringskommittén, såsom kommittéer brukar göra, arbetar förutsättningslöst för att komma fram till rimliga resultat. Vi har emellertid också funnit att denna motion innehåller en del nya problemställningar vilka det kan vara av värde att analysera och begrunda. Det gäller t.ex. frågan om egenpension och försörjarpension, Vidare vill jag erinra om att det inte är vanligt att utskott — i varje fall bru kar inte andra lagutskottet göra det — ger utredningsdirektiv. Den uppgiften har vi inte, och vi har i detta fall inte heller velat rekommendera riksdagen att forma direktiv. Vi tror dock att det kan vara av värde att utredningen beaktar de synpunkter som anges i motionen. Sedan vill jag bara tillägga, att jag inte uppfattar fru Nettelbrandts anförande såsom en kommentar till utskottsutlåtandet — det kan det rimligtvis inte vara — utan det bör väl uppfattas såsom en kommentar till motionen. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman!

Det finns anledning att pröva frågan från början. Den som fattar ett sådant förslag som något slags önskan att rasera ett trygghetssystem har väl egentligen inte förstått vad vårt förslag innebär. Fru Eriksson i Stockholm säger vidare att äkta makar skulle bli ännu mer sammanbundna genom en allmän egenpension, och detta i en tid då man vill att alla människor skall vara självständiga. Om det är något som gör bundenheten total, så är det väl en pensionsrätt vars förutsättning är äktenskapets fortbestånd. Eftersom många äktenskap som bekant inte fortbestår, blir tryggheten då ganska liten. Det gladde mig att höra att fru Eriksson verkligen vill tränga in i dessa frågor. Då kanske vi kan föra debatten på ett annat sätt vid nästa tillfälle.

Herr talman! Jag hade inte trott att det skulle bli någon lång debatt i kammaren om denna fråga; motionen föranledde inte någon lång debatt vid behandlingen i andra lagutskottet, inte därför att vi var så rörande eniga om att vad som föreslogs i motionen var nyheter, utan därför att vi var ense om att den arbetande pensionsförsäkringskommittén redan tagit upp många av de frågor som berörs i motionen. Efter en ganska kort debatt beslöts därför att vi skulle föreslå att motionen överlämnades till den arbetande pensionsutredningen. Jag tillät mig att säga i utskottet — och jag vill upprepa det här — att de frågor som tas upp i motionen inte är några nyheter. Det har inte heller fru Nettelbrandt gjort gällande i dag. Jag trodde därför att frågan skulle passera ganska obemärkt. Vad som föreslås i motionen är alltså inget nytt. Om man skulle se saken ur partipolitisk synpunkt och tvista om vem som först tagit initiativ, skulle jag kunna säga att vi i det socialdemokratiska partiet för länge sedan tagit upp dessa ting på vårt program och uttalat att vi tycker att det nuvarande systemet behöver omarbetas. Men fru Nettelbrandt och ytterligare några riksdagsledamöter har sammanfattat dessa synpunkter i en som jag tycker mycket intressant motion, och det är den vi nu har att ta ställning till. Jag skulle också vilja slå fast att det inte är något större fel på systemet såsom sådant, utan anledningen till att en ändring behövs på denna punkt är att det händer så mycket i samhället — bl.a. har många kvinnor gått ut på arbetsmarknaden — sedan pensionsberedningen utarbetade ATP-förslaget. Många kvinnor kommer att finna att det är meningsfullt att tjäna in en egen pension, Ett aldrig så bra system måste ses över då och då. Jag tycker att detta är en viktig fråga och att man skall försöka lösa problemet; om det nu blir pensionsförsäkringskommittén eller någon annan kommitté som får i uppgift att göra det får vi väl se. Men ännu viktigare tycker jag är att man företar en översyn av hela socialförsäkringssystemet. Det är ett mycket större problem. Det har inte tagits upp i motionen, och det är ju synd. Motionen är ändå ganska innehållsrik — i synnerhet när det gäller sammanfattningen, men vad som sägs är inga nyheter — jag vill än en gång understryka det. Motionärerna är lika blygsamma som fru Nettelbrandt var i dag enligt min uppfattning. De slutar med att säga i motionen att de inte vill försöka framlägga ett färdigt förslag till egenpension. Det är ju nästan rörande. Man kan ju annars få uppfattningen att det är mycket lätt att utarbeta ett sådant förslag. Läser man denna motion som jag har gjort det, med mycket stort intresse, och känner igen det mesta av vad som sägs, tycker man att det är en bra sam manställning som gjorts på folkpartiets kansli. Det är klart att det ligger mycket i fru Erikssons i Stockholm invändning att det ingenstans i motionen sägs hur man egentligen har tänkt sig att en egenpension skall utformas. Men ett sådant förslag lär vi väl inte kunna utarbeta här i riksdagen. Om det får väl en utredning framlägga förslag, som sedan kan antas eller förkastas i Kanslihuset och så småningom i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till andra lagutskottets hemställan.

Herr talman! Också jag tycker att det är ett mycket viktigt beslut som riksdagen nu är i färd med att fatta, men jag anser att debatten om hur nytt detta är och om hur stor ära som motionärerna eventuellt skall ha därav egentligen är ganska onödig. Om vi över huvud taget skall debattera någonting här, vilket det nog finns anledning att göra, gäller det närmast att komma fram till vad vi vill åstadkomma med det hela. Om jag skall säga min mening tycker jag nog att andra lagutskottets yttrande var i knappaste laget. ärendet skickades till pensionsförsäkringskommittén, som både jag och fru Ekendahl tillhör, men man får nog inte riktigt klart för sig vilka motiv som andra lagutskottet haft och hur långt utskottet egentligen vill sträcka sig. Det finns anledning till att denna fråga utreds. I pensionsförsäkringskommittén har vi att utreda frågan om de frånskildas pension och frågan om änklingspensioneringen. När vi diskuterar dessa saker har vi nog haft en känsla av att syssla med ett lappverk av någonting som kanske från grunden inte är helt bra och av att det vore rimligt att man liksom genomgår hela problemet vid behandlingen. Vi har hittills inte haft anledning att ta upp frågan på detta sätt, men vi får väl anse att andra lagutskottets hemställan nu innebär att så blir fallet. Man kan kanske vara litet orolig över att vi i pensionsförsäkringskommittén har ett par andra mycket viktiga frågor liggande. Vi har frågan om standardstegringen efter 1968 för de människor, som endast har folkpension att leva av. Det är en fråga varom måste beslutas före 1968 och som vi alltså inte kan skjuta på. Vi måste dessutom utreda frågan om förtidspensioneringen för dem som blir invalider innan de hunnit tjäna in några ATP-poäng. Också denna fråga är så viktig, att vi inte kan skjuta på den. Jag föreställer mig emellertid att det är möjligt att med ett delbetänkande klara dessa frågor så att de i alla fall kan lösas i god tid. Om utskottet ville ha dessa frågor utredda, fanns två saker att välja på. Den ena var att skicka frågorna till pensionsförsäkringskommittén. Den andra var att kommittén befriades från behandlingen av frågan om frånskildas och änklingars pensioner, varpå en ny utredning skulle tillsättas för att klara det hela. Andra lagutskottet har valt den förra vägen, och det finns skäl som talar för detta; därom är jag fullt medveten. Jag kan i alla fall inte underlåta att i detta sammanhang beklaga ett beslut som vi fattade för några år sedan just på andra lagutskottets förslag. Från regeringen hade då framlagts ett förslag om pension till de frånskilda. Detta sträckte sig inte så långt, det innebar bara pensioner till dem som hade understöd från sina frånskilda män. Om vi den gången hade antagit detta förslag, hade i alla fall den delen av de frånskilda haft denna förmån tills det hela är klart, vilket torde komma att dröja flera år. Detta var enligt min mening ett fel, som det nu är för sent att göra någonting åt.

Herr talman! I motionerna I: 92 och II: 132 hemställes om utredning och förslag om statlig ersättning för fraktkostnader vid inköp av läkemedel. Som motionär vill jag säga några ord i anslutning till dessa motioner. Vi motionärer anser att förmånen av fria läkemedel bör vara i stort sett likartade oavsett bostadsort, men så är för närvarande ingalunda fallet. Mottagare av fria läkemedel på platser som är avlägsna från apotek blir belastade med fraktkostnader som i många fall är betydande. I frakterna ingår inte enbart själva fraktkostnaden utan även kostnader för efterkrav av fraktbelopp. Administrativt blir belastningen stor för apoteken, då läkemedlen i regel skickas som efterkrav. För norrländska förhållanden, där avstånden är stora och där det på många platser dessutom är långt till närmaste poststation, måste läkemedlen ofta sändas med bussar. Kostnaden härför höjes avsevärt genom att, som jag nämnde, fraktoch efterkravskostnader tillkommer. Förmånerna av läkemedelsrabatter är avsedda att vara lika för alla. Under nuvarande förhållanden blir emellertid kostnaderna olika stora på orter som har apotek och övriga orter. De människor som bor på orter som saknar apotek bör enligt motionärernas mening inte ställas i ett sämre läge än de som bor i tätort. De förras betalningsförmåga kan inte heller antagas vara större. Många människor, särskilt äldre, känner dessa fraktkostnader som betungande och önskar en rättelse. Det talas i denna kammare ofta om solidaritet. De påtalade förhållandena på detta område bör rättas till i solidaritetens namn.

Jag har inte något särskilt yrkande.

Herr talman!

Utskottet menar alltså att resultatet av utredningsförslaget bör avvaktas. Eftersom herr Westberg inte ställde något yrkande kan jag nöja mig med att säga detta och ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under det senaste världskriget, d.v.s. i början och mitten av 1940-talet, inköptes eller långtidsarrenderades av försvarsmakten betydande markområden i Norrbottens läns östra delar. Markområdena var som regel ur drivningssynpunkt väl belägna. År 1956 behandlades i anledning av en väckt motion frågan om en översyn syftande bl.a. till ett återförande av dessa markområden till de ursprungliga ägarna. Statsutskottet förutsatte i sitt utlåtande nr 174, som utkom under våren samma år, att Kungl. Maj:t skulle ägna denna fråga uppmärksamhet och att frågan, på sätt Kungl. Maj:t funne lämpligt, bleve föremål för närmare undersökning. Utredning i ärendet företogs på uppdrag av Kungl. Maj:t genom chefen för försvarsdepartementet år 1957, men efter remissbehandling av ärendet beslöt Kungl. Maj:t den 6 maj 1964 att inte vidtaga någon åtgärd i frågan. Av utredningen synes dock framgå att behov av en rättvisare ordning föreligger, och detta är skälet till att genom motion nr II: 448 frågan ånyo under ställts riksdagens prövning. Motionen har, såsom framgår av föreliggande utlåtande nr 130 från statsutskottet, remissbehandlats av länsstyrelsen i Norrbottens län, som tillstyrkt motionens hemställan att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om skyndsam utredning av frågan. Också överbefälhavaren har haft frågan på remiss, Denne avstyrker däremot en utredning som berör hela problemkomplexet men anför, att han inte motsätter sig en prövning, vilken begränsas till frågan, om fastighetsägare — efter hand eller vid arrendetidens utgång — skulle tillförsäkras nettobehållningen av den skogsavverkning som sker på vederbörandes område. Anmärkas kan att de flesta, eller noga räknat 575, av de berörda markområdena upplåtits på långtidsarrende. I statsutskottets utlåtande uttalas också i enlighet med vad försvarets fastighetsnämnd anfört, att långtidsarrende av skogsmark med full dispositionsrätt till skogen så gott som uteslutande förekommit i Övre Norrland, varför det borde vara möjligt att utan prejudicerande verkningar tillmötesgå ägarna till de utarrenderade markområdena. Statsutskottet anför, såom överbefälhavaren framhållit, att frågan om viss kompensation då det gäller den arrenderade marken inte varit föremål för undersökning i samma utsträckning som övriga framförda förslag och motsätter sig inte att spörsmålet genom Kungl. Maj:t blir föremål för prövning. Jag vill uttrycka den förhoppningen att denna prövning sker skyndsamt och i positiv anda. De av markupplåtelserna berörda känner sig mindre väl, för att inte säga illa behandlade. Av utskottets yttrande framgår att upplåtelserna skedde på villkor som varit speciella för denna bygd. Jag tror att om staten här vill undvika misstro och en förståelig känsla av särbehandling bör en skyndsam utredning verkställas. Tyvärr finns det fler exempel på att utredningar, begärda av riksdagen och berörande även andra specialförhållanden för jordbrukare i Övre Norrland tar orimligt lång tid. Jag tänker på frågan om avgiftsfri fiskerätt för jordbrukare i Norrbottens läns lappmarker. Dessa jordbrukare är de enda hemmansägare i hela Sverige som saknar sådan lagstadgad fiskerätt utanför sin strand, vilken tillkommer andra ägare av hemman i landet. Frågan om vattenoch fiskerätt för nämnda jordbrukare var föremål för riksdagsbehandling 1960. Av tredje lagutskottets utlåtande, som utan debatt godkändes av riksdagens båda kamrar, framgår att utskottet enhälligt ansåg att den bofasta befolkningen i berörda trakter bör tillförsäkras avgiftsfri fiskerätt. Utskottet föreslog även att för riksdagen skulle framläggas ett utarbetat förslag till lagstiftning i ämnet, och den begärda utredningen tillkallades i mars 1961. Sedan har mycket litet hänt. I maj 1964 frågade jag jordbruksministern när den här omnämnda utredningen väntades avge sitt betänkande och fick svaret, att han hade grundad förhoppning tro att betänkandet skulle föreligga nästa år, d.v.s. 1965. Inget betänkande kom 1965, och det har inte kommit något än, varför jag ånyo nu i oktober frågade när det beräknades föreligga. Jag fick nu svaret att utredningen beräknades vara färdig tidigast om ett år. Av riksdagsberättelsen 1966 kan också inhämtas att det varit en mycket sparsam utredning, eftersom inga utgifter har redovisats för den. Tydligen har man nu inom vederbörande departement ingen grundad förhoppning om tidpunkten, när betänkandet skall vara klart. Här gäller det också ett önskemål som avser en mindre grupp som befinner sig i besvärliga ekonomiska förhållanden. Jag vill uttala den förhoppningen att den nu av ett enhälligt statsutskott föreslagna prövningen på det sätt Kungl. Maj:t finner lämpligt skall för nu ifrågavarande, också ekonomiskt hårt pressade grupp kunna ske inom rimlig tid. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Vi har i våra motioner hemställt om en utredning av hela denna fråga. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 130 avvisat att frågan om den mark som kronan förvärvat med äganderätt tas upp till förnyad prövning.